Fru talman! En övergång från vårt nuvarande förhandlingssystem till ett förhandlingssystem där varje enskild bostadskonsument förhandlar med varje värd om sin hyra skulle leda till en utveckling med kraftigt ökade bostadskostnader i attraktiva områden. Det finns i stort sett inget land i Europa som inte har någon form av hyresreglering. De flesta länder har inte som vi ett utvecklat förhandlingssystem, där man har parter som förhandlar om hyreskostnaderna. Många länder har en statlig hyresreglering. Det är inte en tillfällighet att det är på det viset. Det baseras på insikten att om man släpper över de här frågorna helt och hållet till marknaden så leder det till dramatiskt högre boendekostnader i attraktiva områden. Det späder på segregationen och leder till svåra ekonomiska påfrestningar för väldigt många bostadskonsumenter. Jag vill inte ha en sådan utveckling i Sverige. Jag har tillsatt utredningen om bruksvärdessystemet för att få ett underlag för att kunna värdera om den nuvarande tillämpningen av bruksvärdessystemet är i enlighet med de ursprungliga intentionerna bakom lagstiftningen. Återkom gärna till våren, när vi har underlaget, så att vi kan föra en saklig diskussion om detta. Jag tycker att debatten vilar lite på lös grund i dag. Vi vet inte särskilt mycket om detta.

Fru talman! Sten Andersson har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att sänka lägenhetshyrorna i Sverige. Vidare har Sten Andersson ställt frågan vem som ska betala för detta och om jag avser fastighetsägarna, kommunerna eller staten. Som bakgrund till interpellationen hänvisar Sten Andersson till att jag uttalat att bostadshyrorna i Sverige är höga och borde sänkas med runt fem procentenheter. Inledningsvis vill jag framhålla att det jag i olika sammanhang betonat är att jag vill se en inriktning av politiken mot att boendekostnadernas andel av disponibel inkomst på några års sikt kan sänkas mot nivån 25 %. Om det ska bli möjligt är i hög grad beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen och av en ekonomisk politik inriktad på fortsatt låg inflation och låga räntor. Målet kan uppnås genom såväl lägre boendekostnader som ökade inkomster för hushållen. Svensk ekonomi är nu inne i en stark expansionsfas. Arbetslösheten minskar. Tillväxten av bruttonationalprodukten beräknas i år uppgå till 3,6 % och år 2000 till 3,0 %. Genom överskotten i de offentliga finanserna kan den offentliga skulden amorteras i snabb takt. Utrymme har också skapats för att stärka välfärden och sänka skatten. I budgetpropositionen lämnar regeringen förslag om sänkt inkomstskatt för låg och medelinkomsttagare. I och med att det går bättre för Sverige förbättras också förutsättningarna för bostadsbyggandet. För att svara mot en ökad efterfrågan på bostäder och minska risken för överhettning kommer ett ökat bostadsbyggande att vara nödvändigt i storstadsregionerna och i övriga tillväxtregioner. Ett ökat bostadsbyggande och pressade byggkostnader kommer att bidra till att hålla tillbaka boendekostnaderna på något längre sikt. Förslag om hur byggkostnaderna kan sänkas räknar jag med kommer från bl.a. Byggkostnadsdelegationen, som ska redovisa sitt arbete i mars nästa år. Delegationen har varit verksam sedan sommaren 1996 och har i uppgift att aktivt och i samarbete med byggsektorns aktörer arbeta för långsiktigt sänkta produktions och förvaltningskostnader. Jag vill också peka på sådana åtgärder som bostadsföretagen själva kan göra, t.ex. genom en effektivare fastighetsförvaltning och användning av den nya informationstekniken, så att kostnaderna för drift och underhåll kan begränsas. Det är också angeläget att stödja olika former för självförvaltning. Kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen på lokal nivå. Det är därför viktigt att kommunerna överväger vilka åtgärder de kan vidta för att stimulera tillväxten och hålla nere kostnaderna för boendet, t.ex. genom en god planberedskap och genom att se över sådana avgifter och taxor som påverkar boendekostnaderna och bostadsbyggandet. En annan faktor som har betydelse för boendekostnaderna är fastighetsskatten. Det har ifrågasatts om det råder skattemässig neutralitet mellan olika boendeformer och den frågan är nu föremål för Fastighetsbeskattningskommitténs överväganden. Avslutningsvis vill jag framhålla att det är regeringens bestämda avsikt att vi även i framtiden kommer att ha ett stort och starkt inslag av bostadsföretag som drivs utan vinstintresse och som ges förutsättningar att spela en viktig roll i bostadsförsörjningen och att dämpa hyresutvecklingen. Den pågående utredningen om allmännyttan kommer vid årsskiftet att redovisa ett diskussionsbetänkande om utveckling av de allmännyttiga bostadsföretagen för att hitta nya former för hur icke vinstdrivande företag kan organiseras och hur hyresgästernas inflytande kan öka i dessa företag. Genom ett ökat inflytande ökar den enskilde hyresgästens möjligheter att påverka sin boendekostnad. Utredaren ska också utvärdera bruksvärdessystemet och därvid bl.a. belysa om systemet ger förutsättningar för att bidra till en gynnsam hyresutveckling i framtiden.

Fru talman! För en tid sedan läste jag ett TT telegram där Lars-Erik Lövdén uttalade att han tyckte att boendekostnaden i Sverige var för hög och att han gärna såg att den kunde sänkas med runt fem procentenheter. Jag tyckte att det var ett bra uttalande. Det lät intressant, men det väckte också några frågor hos mig, nämligen vem som skulle betala hyressänkningarna. Var det staten, kommunerna eller de enskilda fastighetsägarna som skulle stå för sänkningen? Nu inleder statsrådet sitt svar med lite allmänt skryt om den framgångsrika ekonomiska politiken. Jag undrar om människor utanför detta hus alltid uppfattar den politiken som så väldigt framgångsrik. Sverige har Europas högsta boendekostnader. Kostnaderna för sjukvård och tandvård är höga. Bensinkostnaderna är högst i Europa. Kostnaderna för alkohol och tobak är bland de högsta i Europa. Elen är förvisso billig, men tack vare det underlag som statsrådets parti har bildat lär väl elen stiga i Sverige. Vi kan inte ens hänga upp oss på elen längre. Vem ska betala? Den stora delen av hyreskostnaden beror på politiska beslut dels i riksdagen, dels i kommunerna. Den kostnad som man kan begära att fastighetsägarna ska sänka är ytterst marginell. Låt oss se på fastighetsskatten. För en normallägenhet med 5 000 kr i hyra innebär fastighetsskatten att de hyresgästerna betalar 400 kr i månaden i fastighetsskatt. Där finns utrymme för att dra ned. Många kommuner bryter mot kommunallagen eftersom avgifter tas ut i samband med byggnation och planering som överstiger kommunens självkostnader. Detta innebär höga kostnader för byggherren eller för den enskilde som vill bygga, som slutligen hamnar på boendekostnadskontot. Statsrådet pratar mycket om kommunala bostadsföretag utan vinstintresse. Jag tycker att man ska vara försiktig när man använder ordet vinstintresse. Ibland får jag intrycket av att debattörerna vill säga att vinsten är den stora del som betalas ut till eventuella aktieägare. Så är inte fallet. Det aktieägarna får i nästan alla företagsformer är smådelar. Däremot räknas i vinsten in även sådana pengar som man kan sätta in eller investera för att bygga om. Då känner jag inte till något kommunalt bostadsföretag som i det fallet skulle kalla sig för icke-vinstdrivande. Jag vidhåller fortfarande att om hyrorna och boendekostnaderna i Sverige ska sänkas, får staten och kommunen inte lägga så stora pålagor på hyresgästernas boendekostnader. Delar statsrådet den uppfattningen?
Fru talman! Det är naturligtvis med mycket stort intresse jag tar del av interpellationssvaret, där statsrådet ska ge tips om hur hyrorna ska sänkas med hela Jag har inte hittat sanningen i interpellationssvaret. Statsrådet är sanningen på spåren i en mening som i sin karga kärvhet och lapidariskt enkla form avslöjar sanningen som den faktiskt är. Statsrådet konstaterar i sitt svar: "En annan faktor som har betydelse för boendekostnaderna är fastighetsskatten." "En annan faktor som har betydelse för boendekostnaderna är fastighetsskatten." Ja, så är det. Statsrådet har alldeles rätt. En faktor som har mycket stor betydelse för boendekostnaderna är fastighetsskatten. Visserligen nämns denna faktor i det kortaste stycket av alla i interpellationssvaret. Det är det stycke där statsrådet inskränker sig till att konstatera att det hela har ifrågasatts och att en utredning har tillsatts. Han har ingen tendens till viljeinriktning i det sammanhanget, trots att fastighetsskatten står för nära nog en månadshyra om året för de boende. Statsrådet har tillsammans med regeringen lagt fram ett budgetförslag där man räknar med stora inkomstökningar framöver, beroende på en i reda pengar starkt ökad fastighetsskatt. Varifrån ska den femprocentiga hyressänkningen då tas? Hur ska statsrådet kunna sänka hyrorna från dagens nivå med 5 % med hjälp av de åtgärder som nämns i styckena före stycket om fastighetsskatten? Kan en ökad planberedskap åstadkomma en femprocentig hyressänkning? Vad kan självförvaltningen ge? Den kan knappast ge 5 %. Ligger rationaliseringen av fastighetsförvaltningen allmänt så långt efter att det finns 5 % i hyressänkningar att hämta där? Statsrådet konstaterar att Byggkostnadsdelegationen har funderat sedan 1996. Ännu har inte delegationen kommit med några epokgörande resultat, om man någonsin kommer att göra det. Det är knappast troligt att man kommer att lägga fram förslag på kraftfulla hyressänkningar på statsrådets nivå. Statsrådet talar mycket om allmännyttan och de kommunala bostäderna som en lösning på bostadsproblemen i landet. Då vill jag erinra om att de stora sänkningar som har åstadkommits har skett i privata byggherrars initiativ i fribyggena. Men då har det varit elaka kommentarer om att inte ens möblerna får plats. Det är Ikea och Skanska som tillsammans har skapat Bo Klok - och då talas det om barackbyggen! Men i Haninge finns det bostäder i Bo Klok-byggen som kostar 750 kr per kvadratmeter, medan det kommunala bostadsföretaget i Stockholm, Svenska Det enda förslag som har kommit från regeringen i konkreta termer är faktiskt budgetförslaget, där de ökade fastighetsskatterna aviseras. Om statsrådet, fru talman, menar allvar med generösa uttalanden om sänkta hyror och boendekostnader, borde han i första hand ha tagit fram en plan för hur fastighetsskatten ska sänkas. Fru talman! Statsrådet borde tala med chefen
Fru talman! Anledningen till att jag deltar i debatten är att frågan kommer, som jag ser det, från fullständigt fel hål. Sten Andersson representerar ett parti som vill ändra dagens regelsystem för hyressättningen, vilket jag tror kommer att leda till mycket kraftigt ökade boendekostnader. Det är bra att ministern uttalar sig för sänkta hyror. Vänsterpartiet har drivit på i förhandlingarna med regeringen och vid två tillfällen fått igenom sänkningar av fastighetsskatten. I första hand har detta stoppat hyresspiralen uppåt och skapat en liten, men dock, hyressänkning. Det finns en förutsättning för ytterligare en hyressänkning efter årets budgetförhandlingar. Detta har skett med hjälp av politiska beslut. Tyvärr har 90-talets höga boendekostnader också uppstått genom politiska beslut. Skattereformen och försämringen av räntebidragen är utan tvivel de största faktorerna för de hyreshöjningar vi har sett. Då är det också naturligtvis genom politiska beslut som läget kan förändras igen till lägre boendekostnader. En rad utredningar har tillsatts de senaste åren. Några är avslutade, och andra pågår för fullt. Tyvärr ser ingen av dem till helheten - om det är så att sänkta boendekostnader är en viktig målsättning i sig. Staten måste naturligtvis ta sitt ansvar, precis som alla andra inblandade också bör dra sitt strå till stacken. Det gäller kommuner, kreditinstitut, byggbranschen, fastighetsägarna och inte minst boendeorganisationerna. Vänsterpartiet har i bostadsutskottet vid flera tillfällen föreslagit att regeringen ska tillsätta en boendekostnadsdelegation med berörda parter för att konkret belysa frågan. Vi kan konstatera att Byggkostnadsdelegationen uppenbarligen inte kommit särskilt långt. Vi behöver någon som vågar titta på helheten. Hur ställer sig ministern till att försöka inrätta en boendekostnadsdelegation som faktiskt tar ett helhetsansvar? Bostadsbristen börjar att bli ett stort bekymmer. Regeringen skriver i budgetpropositionen att den kommer att bli uppenbar inom något år om ingenting händer i tillväxtområdena. Nu börjar resonemang dyka upp om att vi måste ändra hyressättningssystemet, med undantag för hela nyproduktionen och bruksvärdessystemen och även krav på att fastighetsägare ensidigt ska kunna sätta en förstagångshyra utan förhandlingar med hyresgästerna. Det här kommer naturligtvis att leda till höjda hyror och kommer att dra med sig det övriga beståndet i hyreskarusellen. De här tankarna kring en friare, marknadsmässig hyressättning avvisar vi i Vänsterpartiet. Jag undrar nu hur ministern ställer sig till dessa förslag.

Fru talman! Jag ska först ge ett svar till Sten Lundström. Vi är för närvarande inte beredda att tillsätta en boendekostnadsdelegation. Vi har nu ett brett arbete på gång för att inrikta politiken mot en sänkning av boendekostnadens andel av disponibel inkomst. Jag tycker att det inte finns anledning att ha den pessimistiska inställning som Sten Lundström och Carl-Erik Skårman har till Byggkostnadsdelegationens arbete. Jag har försökt följa det ganska noga, och det är slående att det går att pressa produktionskostnaderna rejält genom en bättre byggprocess. Moderaterna borde väl också vara besjälade av att vi håller igen nyproduktionskostnaderna genom olika sätt att angripa byggkostnaderna. De pilotprojekt som Byggkostnadsdelegationen har genomfört på flera håll i landet, bl.a. i min hemkommun Malmö, visar att man kan bygga utan ytterligare subventioner till ungefär 10 000 kr per kvadratmeter men med bibehållen hög kvalitet i bygget. Det är helt andra siffror än dem vi hamnar på i Stockholmsregionen, när man bygger på traditionellt sätt och när inte alla aktörer på marknaden tar sitt ansvar för att hålla tillbaka produktionskostnaderna. Byggkostnadsdelegationen håller också på att titta igenom den problematik som Sten Andersson berörde, nämligen den kommunala mark och avgiftssättningen. Här finns en väldigt stor variation över landet, kanske inte så mycket när det gäller avgiftssättningen, även om det är variation där också, men framför allt när det gäller markkostnaderna. I vissa kommuner ligger man väldigt högt när det gäller markkostnaderna vid upplåtelse av kommunal mark, medan man i andra kommuner har en annan inriktning på markpolitiken. Markkostnaderna får ett omedelbart genomslag i boendekostnaderna i slutändan. De förslag som kommer från Byggkostnadsdelegationen vill jag nu arbeta med på kort sikt för att hålla tillbaka nyproduktionskostnaderna. Det är en väldigt viktig strategisk fråga för framtiden när det gäller hyresutvecklingen. Jag har mycket riktigt, Sten Andersson, uttalat att jag vill se en minskning av boendekostnaderna som andel av disponibel inkomst. Lägg märke till att jag pratar om "andel av disponibel inkomst". Det är nämligen så vi mäter. Vi har haft en utveckling under 90-talet där boendekostnaderna som andel av disponibel inkomst har stigit från ungefär 25 % i början på 90-talet till ungefär 30 % nu. Jag vill påbörja det arbetet. Det arbetet kräver en mängd sammanhängande insatser, och vi har berört en del av dem i diskussionen hitintills i dag. Det handlar om neutralitet i beskattningen. Det handlar om den kommunala mark och avgiftssättningen. Det handlar om fokus på byggkostnaderna. Det är en rad åtgärder som behövs för att vi ska nå det målet. Det krävs naturligtvis också att vi har en allmänt gynnsam ekonomisk utveckling även fortsättningsvis i Sverige, med låg inflation, låga räntor och ökade reallöner. Jag har en optimistisk syn på det här. Jag tror att det är fullt möjligt att nå den här utvecklingen inom ett antal år, om vi kan hålla i den ekonomiska utvecklingen och om vi kan få alla aktörer på bostadsmarknaden att samverka kring en sådan här inriktning.

Fru talman! Så fort Sten Lundström anmälde sig till denna debatt visste jag att det skulle komma något om moderater och marknadshyror. Men det är så att en majoritet av Sveriges bostäder fungerar bra under just marknadsboendekostnader. Bostadsrätter och egnahem finns och fungerar på marknaden. Jag tror att det är rätt många även i Sten Lundströms parti som har accepterat att bo under sådana marknadsmässiga förhållanden. Man kan säkert, herr statsråd, minska vissa kostnader genom att effektivisera byggnadsprocessen, om man ska hålla igen byggkostnaderna. Men jag tycker att den som borde hålla igen mest är staten, dvs. i det här fallet Lars-Erik Lövdéns parti. Nu säger han att han vill påbörja arbetet för att minska boendekostnaderna. Jag frågar då: När kommer han att påverka på ett sådant sätt att det märks i våra boendekostnader? Det stora problemet i dag är också att även om vi får lite skjuts på nybyggnationen blir det mycket svårt för de människor som har relativt små inkomster att flytta in i den nybyggnation som sker fr.o.m. i dag. Med tanke på skatterna, de avgifter som kommunerna tar ut och de taxor som tas ut innebär det sammantaget att dessa människor, som statsrådet ofta försöker fria till, inte har en chans att bo i de nya husen, även om man effektiviserar byggprocessen aldrig så mycket. Min slutsats är, fru talman och herr statsråd, att ska vi få kraftigt sänkta boendekostnader i Sverige är det viktigt att det är staten som tar det första steget och det stora steget.
Fru talman! För att statsrådet ska hinna med i sitt nästa inlägg, vill jag bara framföra en liten teaterviskning: Gör så som Moderaterna har sagt! Deklarera bara det så kommer det att gå bra för statsrådet också! Fru talman! Skatten är naturligtvis den stora möjligheten. Den tar en hel tolftedel av årshyran. Det är bra att fastighetsskatter sänks med några tiondels procent för någon grupp som man vill gynna, men det måste ju ske över hela linjen. Det är klart att man kan pressa boendekostnader med konkurrens. Det visar ju de privata initiativen, från fribyggena till Bo Klok. Men de kommunala bostadsföretagen bygger traditionellt, som statsrådet uttrycker det, och då blir det 1 500 kr per kvadratmeter och då blir det så höga hyror som vi har sett exempel på tidigare. Jag har ännu inte sett att regeringen har något bra sätt att sänka dem. Ja, markkostnaderna är viktiga. Men det gäller också att se till att kommunikationerna fungerar, exempelvis i Stockholmsområdet. Fru talman! Jag skulle vilja rekommendera statsrådet att tala med sina socialdemokratiska vänner i Stockholms stadshus och Stockholms läns landsting så att man får några vägar fram till de portar innanför vilka bostäderna ska ligga.
Fru talman! Egentligen skulle jag ha undvikit att gå upp igen, för att ge statsrådet möjlighet att svara de övriga, men jag kan inte låta bli. Först vill jag säga till Carl-Erik Skårman att om det var en teaterviskning som han ville framföra till statsrådet för att han ska göra som Moderaterna, vill jag använda en megafon till statsrådet: Undvik det! Det skulle innebära att man säljer ut för de grupper som vi måste värna om i bostadspolitiken. Sten Andersson säger att många i dag lever med marknadssättning av sina boendekostnader. Det är alldeles riktigt. Det här samhället tål inte att fler människor gör det. Om vi fortsätter på den vägen med villapriserna och bostadsrättspriserna osv. och dessutom börjar överföra samma system till hyresrätten, är det en stor grupp människor som har mycket små möjligheter att välja bostad. Det är en väg för ökad segregation och ökad utslagning. Jag kan inte stenografera, fru talman, så jag kan inte riktigt citera det som statsrådet svarade mig. Men han sade i sitt anförande att det behövs en rad olika åtgärder för att nå fram till sänkta boendekostnader, i alla fall sänkta kostnader i förhållande till lönen. Det är det vi säger också i Vänsterpartiet. Därför vore det bra om man tog ett helhetsgrepp och såg till att skapa ett organ som ser på alla punkterna. Det ska inte vara ett organ som sysslar med skatten, ett som sysslar med hyressättningen och ett organ som sysslar med byggdelen. Det behövs en boendekostnadsdelegation som tar det helhetsgrepp över alla de olika åtgärder som behövs för att vi ska nå fram till sänkt hyra.
Fru talman! Jag tror kanske inte att det leder till snabba resultat om vi sjösätter en ny utredning som ska jobba något år, och sedan ska det arbetet leda fram till något ställningstagande. Låt oss angripa de problem som ska angripas och göra det utifrån det underlag som vi får under den kommande perioden dels från Fastighetsskatteutredningen, dels från Byggkostnadsdelegationen. Det gäller också Bengt Owe Birgerssons utredning om allmännyttan och bruksvärdessystemet. Då har vi underlag för att agera mer i närtid och inte dra ut på det genom att tillsätta en ny utredning. Jag tror inte att det behövs en teaterviskning, Carl Erik Skårman. Jag har hört ljudligt och klart vad moderaterna står för i bostadspolitiken, och jag sympatiserar inte med de idéerna. Det är klart att jag inte sympatiserar med de tankarna eller med den politik som moderaterna i Stockholmsområdet bedriver när de plockar ut 9 miljarder från bostadssektorn, vilket man de facto gör när man tar 4 miljarder av kapitalet och omvandlar hyresrätter till bostadsrätter för kanske 5 miljarder. Det är värden som man tar från bostadssektorn som skulle kunna användas till en offensiv bostadspolitik från Stockholms kommun. Jag sympatiserar naturligtvis inte heller med den markpolitik som Stockholms kommun bedriver, som leder till högre kostnader för bostadskonsumenterna i slutändan. Man lägger ut marken på anbud och hamnar på markkostnader som är väldigt höga. Det slår igenom i boendekostnaderna i slutändan. I en fråga - dock inte när det gäller angreppssättet - är Carl-Erik Skårman rätt på det, nämligen när det gäller vikten av att vi löser infrastrukturproblemen i Stockholmsregionen. Det handlar om att de politiska partierna i Stockholmsregionen ska ta ansvar för att finna en sådan lösning. Regeringen vill gärna medverka. Det handlar också om att Carl-Erik Skårman måste resonera med sina egna partivänner i Stockholms stadshus, som samarbetar med ett parti som inte vill bygga en enda ny väg i Stockholmsregionen. Den politiska blockering som finns på många håll i Stockholmsregionen kring infrastrukturen är naturligtvis förödande även sett i ett bostadspolitiskt perspektiv. Ska vi lyckas få till stånd ett kraftigt ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen måste vi också lösa infrastrukturproblemen i denna region. Om vi inte gör det ligger många av korten mörkade och vi står utan riktigt bra förutsättningar för bostadsplanering och stadsplanering. Jag hoppas att det ska vara möjligt att göra det i Stockholmsregionen för de politiska partier som av tradition har haft förmåga att ta långsiktiga beslut. Jag har kanske inte så stort hopp om att Moderaterna i samverkan med Stockholmspartiet ska klara av det, men det får vi se. Carl-Erik Skårman gör ett stort nummer av den kalkylmässiga inläggning som vi har gjort för 2001 av fastighetsskatteinkomster. Budgetsystemet fungerar så att man utgår från befintligt regelverk när man gör framskrivningar av inkomster. Om inte regeringen och riksdagen tar ett annat beslut än det som gäller i dag för fastighetsbeskattningen kommer detta att inträffa. Vi får ett underlag från Fastighetsskatteutredningen nästa år, och regeringen kommer naturligtvis att ta ställning till frågan om fastighetsskatten i det stora sammanhanget inför 2001. Den frågan får vi anledning att återkomma till. Men gör inget stort nummer av det faktum att vi utgår från oförändrat regelverk när vi gör våra kalkylmässiga framskrivningar av inkomsterna till staten.

Fru talman! Sten Lundström och hans parti försöker alltid framstå som alla goda gåvors givare. Man värnar alltid om de små. Jag tycker ändå att jag har rätt att begära att Sten Lundström berättar för mig - kanske under en annan debatt - om hans parti inom eller utanför Sverige har lyckats att minska både segregation och utslagning. Det skulle vara trevligt. Lövdén, vill jag säga att jag inte tror att det började i går eller vid valet 1998. Det har faktiskt skett under lång tid, med en annan regim i ledningen än i dag. Till sist, fru talman, konstaterar jag att Sten Lundström ville använda en megafon riktad mot statsrådet. Han kräver definitivt nej till alla former av sänkning av fastighetsskatten, som jag fattade det. Jag är mycket förvånad över detta: Hur ska statsrådet kunna få majoritet för ett förslag där en sänkning av den skatten faktiskt måste ingå? Det kan vara så att han blir tvingad att komma över och lyssna på de mycket goda förslag i detta ämne som vi moderater faktiskt har.
Fru talman! Sten Andersson måste ändå ha noterat att vi har sänkt fastighetsskatten i ett par omgångar för flerfamiljshusen - från 1,7 % ned till 1,2 %. Det indikerar en utveckling. Det har också lett till att man på många håll i landet har kunnat omförhandla hyrorna, så att man antingen har fått en hyressänkning eller oförändrad hyra. Detta år - 1999 - är det första året på 1990-talet då vi har fått ett trendbrott när det gäller boendekostnadernas andel av den disponibla inkomsten. Det är det första året på 1990-talet. Jag vill fokusera på denna fråga och vara ute och resonera med aktörerna på bostadsmarknaden om att inrikta politiken på att successivt få ned boendekostnadernas andel av den disponibla inkomsten. Det finns inte bara en lösning på detta problem. Ibland tycker jag att det blir lite för schablonmässigt när man säger att man ska göra på ett visst sätt: Ta bort fastighetsskatten, så löser sig problematiken. Jag tror inte att det är så enkelt. Tar vi bort fastighetsskatten i Stockholm löser vi ändå inte problemet med nyproduktionskostnaderna. Det är möjligt att Stockholms kommun kan ta ut ännu högre markavgifter då, för att kamma hem pengarna den vägen. Här måste alla aktörer vara inriktade på en bestämd utveckling. Man måste hålla tillbaks och fokusera på att pressa boendekostnadernas andel av den disponibla inkomsten. När det gäller tomtpriserna i Stockholm, Sten Andersson, är det så att jag har reagerat på det förfarande som jag framför allt har tagit del av i medierna. Man lägger ut kommunal mark på anbud, och den som betalar mest får markområdet. Då hamnar man på väldigt höga markpriser. Den socialdemokratiska politiken i Stockholms stadshus är att jobba mer med tomträttsinstitutet, som leder till att vi kan ha en lugnare utveckling när det gäller markkostnaderna.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat vilka åtgärder som jag avser att vidta dels för att förbättra bostadssituationen för studenter i allmänhet, dels för att tillgodose behovet av bostäder för studenter med olika funktionshinder. De senaste årens utbyggnad av högskolan har lett till att antalet högskolestuderande i grundutbildning har ökat med närmare 60 % sedan 1990 och i dag omfattar mer än 300 000 studenter. Med anledning av 1999 års ekonomiska vårproposition har riksdagen beslutat att högskolan ska byggas ut ytterligare - med drygt 10 000 nya platser för år 2001 och lika många för år 2002. Byggandet av studentbostäder har inte ökat i samma takt, och det skapar problem för de studerande på många orter. Enligt Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, finns det i dag ca 63 000 studentbostäder i Sverige. Skillnaderna mellan olika kommuner är emellertid mycket stora när det gäller tillgången på studentbostäder. Likaså varierar på många orter kötiden kraftigt under året. Ansvarsfördelningen inom bostadspolitiken grundas på en uppgiftsfördelning där staten svarar för att legala och finansiella instrument finns tillgängliga för bostadsbyggandet och där kommunerna tillsammans med andra aktörer svarar för att de bostäder som behövs också kan erbjudas kommunens invånare. Staten har dessutom lämnat olika former av produktionsstöd.

Bidrag har per den Det är kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen på den lokala nivån och för att det finns ett utbud av bostäder som svarar mot kommuninvånarnas efterfrågan. Detta ansvar innefattar också bostäder för studerande. Det är därför angeläget att kommunerna tillsammans med studentkårerna analyserar behovet av bostäder och vidtar åtgärder så att studentbostäder anordnas utifrån de behov som finns på orten. Regeringen anser att tillgången på studentbostäder på studieorterna är av stor betydelse och följer därför frågan med uppmärksamhet. Landshövdingen Ulf Adelsohn har nyligen fått regeringens uppdrag att överlägga med kommunerna i Stockholms län om möjliga åtgärder för att öka bostadsbyggandet i länet. Inom ramen för uppdraget ska landshövdingen också tillsammans med kommunerna diskutera och utarbeta förslag om åtgärder för att öka tillgången på studentbostäder både på kort och lång sikt. Antalet studenter med funktionshinder vid universitet och högskolor har ökat från knappt 500 studerande läsåret 1993/94 till drygt 1 300 studerande år 1998. Trots detta är gruppen med funktionshinder fortfarande underrepresenterad inom högskolan. Enligt Sveriges Förenade Studentkårers bostadsrapport är antalet studentbostäder som är anpassade efter behoven hos studenter med olika funktionshinder mycket begränsat på de flesta högskoleorter. Det är därför viktigt att denna fråga särskilt uppmärksammas i kommunernas planering.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Samtidigt vill jag gratulera statsrådet till att ha blivit nästan bostadsminister. Bostadspolitik och familjepolitik har mycket gemensamt, och kristdemokraterna anser att ett större helhetsgrepp måste tas. Som ledamot i bostadsutskottet och ersättare i utbildningsutskottet känner jag ett starkt ansvar för studenternas situation. Med 300 000 studenter i grundutbildning och 63 000 studentlägenheter är det inte konstigt att den situation som i dag råder har uppstått. Den här hösten beskrivs faktiskt som den värsta hittills för studenter när det gäller att hitta någonstans att bo. Man behöver inte vara matematiker för att inse att endast en av fyra fem studenter kan komma till. Det är som att spela bingo. Ska man få en lägenhet eller inte? Sveriges Förenade Studentkårer uppger att 12 av 22 högskoleorter redovisar ett sämre bostadsläge än i fjol. Allra värst är det för studenter med handikapp som inte kan välja vindsutrymmen och annat. Lars-Erik Lövdén! Det är ingen seriös politik att bolla ansvaret mellan stat och kommun för att man ska slippa kritiken. Det finns faktiskt ungdomar som i dag börjar sin livsuppgift med att betala 3 500 kr svart per månad för en källarskrubb. Det är faktiskt både kommunerna och regeringen som har ett ansvar. Det finns ett ordspråk som lyder: som man bäddar får man ligga. En konsekvens av att över 250 000 ettor försvann under 1980-talet är att ungdomsbostadsbristen har blivit katastrofal. Ungdomarna konkurrerar inte bara med varandra om de bostäder som finns. De konkurrerar också med andra nytillträdande och splittrade hushåll som kan tänkas efterfråga små lägenheter. Riksdagen beslutade dessutom våren 1998 att sänka bidragsunderlaget för små lägenheter vid beräkning av räntebidrag. Bidragsunderlaget för bostäder upp till 35 kvadratmeter sänktes från 13 000 kr per kvadratmeter till 11 000 kr per kvadratmeter. Kristdemokraterna reserverade sig mot det beslutet. Det byggs väldigt lite. Under 1998 nyproducerades 12 000 lägenheter jämfört med 69 600 år 1990. I år hoppas man att det ska landa på 14 200 lägenheter. Men byggandet går med snigelfart, och för studenten tycks det bättre att bära sitt hus på ryggen. Det finns nämligen inget att flytta in i. I Stockholm lär det inte finnas några handikappanpassade studentlägenheter integrerade i beståndet. I hela landet finns det 300 handikappanpassade studentbostäder. En tredjedel av dessa finns i Ronneby. Tyvärr finns det bara 1 300 studenter med handikapp i högskolestudier. Men det är inte svårt att förstå att det är så. Först handlar det om att hitta en högskola som klarar handikappkraven och sedan en lägenhet. Det är det som är problemet. Fru talman! Statsrådet Lars-Erik Lövdén måste snarast göra något. Produktionsstödet till kommunerna ledde till 5 800 lägenheter. Det var ryckigt, och planeringstiden var kort. Därför behöver det förändras. Kristdemokraterna har lagt till 20 miljoner i budgeten för detta ändamål och vill höja investeringsbidraget till 40 000 kr per månad. Jag vill uppmana statsrådet att arbeta långsiktigt men också att göra något akut. Det finns mobila möjligheter. Ställ upp mobila lägenheter utanför högskolorna! Det går också att flytta bostäder från rivningsorter. Så gjorde man från Robertsfors till Umeå. Något som fick genomslag var friggeboden. Nu hoppas jag att begreppet Lövdénmobilen ska hjälpa studenterna. Vad anser statsrådet om det, och vad kan statsrådet konkret göra?
Fru talman! Som vi har hört tidigare är det ett stort problem med studentbostäderna. Vi kan se siffror om att endast 24 % av Sveriges studenter får erbjudande om en bostad som ligger någorlunda nära universitetet eller högskolan. Resten, 76 %, hänvisas antingen till att inte studera på orten eller till att hyra en vanlig lägenhet. Vad innebär det för studenten? Jo, det innebär en kostnad per månad som inte alls är acceptabel och som inte alls fungerar i samband med den ekonomiska situation som studenterna har. Det här måste man göra någonting åt. Vi kunde höra hur utbildningsministern i dag stod och slog sig för bröstet och menade att det nya studiemedelssystemet kommer att göra att fler får möjlighet till en bättre ekonomi och därmed också kan hyra sin lägenhet. Det stämmer inte. Vi måste se till att bostäderna finns och att det finns en möjlighet för studenterna att få tak över huvudet. Jag tycker att det är en självklarhet att studenterna ska ha en funktionell bostad. Centerpartiet har lagt fram ett förslag. Jag undrar om Lars-Erik Lövdén tycker att det är ett bra förslag och vill ta fasta på det. Det handlar om att regeringen ska bjuda in berörda kommuner, högskolor och studentkårer till överläggningar om hur bostadssituationen för studenter ska hanteras framöver. Det här är en angelägen fråga. Det är inte en fråga enbart för de kommuner som har högskolor eller universitet, utan det är ett ansvarsområde också för regeringen, eftersom regeringen bestämmer antalet utbildningsplatser och var de ska hamna någonstans. Jag tror också att bristen på bostäder för studenter ökar den sociala snedrekryteringen, som redan i dag är oacceptabel. Det har inte hänt någonting på över 30 år när det gäller den sociala snedfördelningen. Det har inte blivit lättare för studenter från hem där man är ovan vid att läsa att komma in på universitetet. Det här är en viktig fråga. Det handlar om en social situation för studenterna. Det är en fråga i en helhet som handlar om att vi ska ge möjlighet för fler att studera och läsa på de högre utbildningarna.
Fru talman, statsrådet Lövdén! Som riksdagsledamot från Stockholm känner jag en oro för studentsituationen. Studentbostadssituationen i Stockholmsregionen är sedan lång tid ohållbar, och situationen har blivit allt värre. Ett års väntetid är inte bra. Rika föräldrar köper lägenheter åt sina ungdomar. Men hur går det för andra? Regeringen gör nu en satsning på ungefär 6 800 2002. Det är i och för sig vällovligt och önskvärt. Men hur tänker regeringen? Bör inte satsningen på högskoleplatser också följas av insatser för att få i gång bostadsbyggandet, i samtal med kommunerna och med statliga investeringsbidrag? I interpellationssvaret pekar Lars-Erik Lövdén på att intresset för investeringsbidraget, som fanns åren 1996-1999, var ljumt och att det avvecklades för att tillgodose behovet av nödvändiga omprioriteringar, som det heter. Men problemet är ju att projekteringstiden för att bygga dessa bostäder oftast är två tre år, vilket gjorde att ingen hann söka investeringsbidragen innan de drogs in, och investeringsbidragen behövs mer än väl. Statsrådet menar också att kommunerna måste ta sitt ansvar. Och visst är det kommunernas ansvar att bygga bostäder, men staten kan ju vara med och underlätta och befrämja byggandet av studentbostäderna. Vi kristdemokrater tror att det är nödvändigt. Vi har också i en Stockholmsmotion särskilt tagit upp hur man kan få i gång byggandet av studentbostäder, och jag hoppas att Lövdén tar del av den. Det vore värdefullt om ministern här kunde presentera hur regeringen tänker underlätta byggandet av studentbostäder i framför allt Stockholmsregionen.

Fru talman! Jag behöver inte ytterligare understryka behovet av studentbostäder, för det har tidigare anförts. Utöver de 20 000 högskoleplatser som nu kommer de närmaste två åren enligt budgetuppgörelsen vet vi att ytterligare ungefär 50 000 högskoleplatser skulle behövas i Sverige för att nå upp till OECD nivå när det gäller högskolestuderande. Ulf Adelsohn har ju fått i uppdrag att titta närmare på det här, och han har lämnat sin första delrapport. Vad jag kan förstå av den kräver även Ulf Adelsohn vissa insatser från statens sida. Vi använder bl.a. högskoleplatserna som regionalpolitiska satsningar. Det är inte helt orimligt att tänka sig att man måste sätta sig ned och resonera kring hur staten kan underlätta byggandet av studentbostäder i framtiden, för problemet är inte tillfälligt utan kommer tvärtom att accentueras rätt kraftigt under den närmaste tioårsperioden. Sedan kan man naturligtvis också diskutera behovet av ett allmänt bostadsbyggande. Det är inte säkert att det alltid är ett kategoribygge som behövs. Det är mycket möjligt att man ska spränga in studentbostäderna i det allmänna bostadsbeståndet. Skälet till att jag gick upp i den här debatten är egentligen ett helt annat. Det står i statsrådets svar och jag har även hört lite från Kristdemokraterna om behovet av att bygga speciella bostäder med tillgänglighet för funktionshindrade. Det oroar mig att man tänker sig att bygga speciella isolerade öar för speciella studerandegrupper. Man glömmer bort att de funktionshindrade studerande naturligtvis har ett behov av att på sin fritid kunna umgås med andra studenter. De ska ha förutsättning till samma sociala liv som alla övriga har. Jag skulle därför vilja rikta en fråga till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hans tanke är att utgångspunkten i det fortsatta byggandet av studentbostäder måste vara att tillgängligheten i samtliga bostäder är av sådan kvalitet att man som funktionshindrad kan delta i det totala sociala liv som studietiden utgör.
Fru talman! Vi tycks vara rörande överens om att bristen på studentbostäder är ett allvarligt problem och bekymmer i dag. Många kommuner efterfrågar ständigt, när de nya högskoleplatserna ska fördelas, så många platser som möjligt till respektive kommuner. Har man den inställningen och de ambitionerna från kommunernas sida, måste man också inse att man har ett studentsocialt ansvar som följer med ett ökat antal högskoleplatser på orten. Framförhållningen när det gäller att ta fram olika former av studentbostäder har varit bristande och inte anslutit till den kraftiga expansion av högskolan som skett under de senaste åren. Särskilt allvarlig är problematiken i Stockholmsregionen. Men det är inte bara Stockholmsregionen som har bekymmer med för få studentbostäder. I de överläggningar och diskussioner som jag har med kommunerna lyfter jag naturligtvis fram denna fråga som viktig. Jag tycker kanske också att jag ser en viss förändring och större ambitioner i dag när det gäller att medverka till att lösa studentbostadssituationen. Det ungefärliga intryck som jag fick av Ulf Adelsohns redovisning av delrapporten är att det finns ett ökat intresse och ett ökat engagemang från kommunernas sida på detta område. Ulf Adelsohn har ju det direkta uppdraget att överlägga med kommunerna, precis som efterlystes här i diskussionen, för att få fram ett ökat antal studentbostäder i Storstockholmsområdet. Jag hoppas att det ska ge vid handen en rad förslag som ytterligare ökar studentbostadsbyggandet. Man ska vara medveten om att det inte är alla studenter som vill bo i studentboende. Ibland har vi föreställningen, och det sägs ibland i debatten, att det ska byggas så många studentbostäder att det täcker behovet för alla studerande på högskolorna. Så är det naturligtvis inte. Det är många nya kategorier av studerande och även traditionella studerandegrupper som inte vill bo i det särskilda studentbostadsbeståndet utan som vill bo i eget boende eller i andra boendeformer. Men det är alldeles uppenbart att det råder en brist i dag. Regeringen följer frågan väldigt noga. Vi ska ha fortsatta överläggningar med Sveriges Förenade Studentkårer i höst för att göra en utvärdering av kötiderna vid intaget till höstterminen. Sedan får vi dra slutsatser av det för att se om vi behöver vidta ytterligare åtgärder. En fråga som både Ulf Adelsohn pekar på i sin rapport och Sveriges Förenade Studentkår har tagit upp är regelverket kring studentbostadsbyggandet. Vi bereder nu frågan i regeringen och kommer troligen att ge Boverket ett uppdrag att se över regelverket för studentbostadsbyggandet. Jag vet inte vad det kan ge vid handen, om det kan ge någon effekt, men eftersom både Sveriges Förenade Studentkårer och Ulf Adelsohn har pekat på det får vi titta närmare på den problematiken. Sedan vill jag säga till Sten Lundström när det gäller funktionshindrade att jag gärna vill se en utveckling med ökade möjligheter till integration. Funktionshindrade ska naturligtvis kunna ta del av det studentsociala livet i allmänhet och inte hänvisas till ett särskilt kategoriboende för funktionshindrade. När man bygger studentlägenheter är det angeläget att tänka på möjligheten för funktionshindrade att få tillgång till de sociala kontakter som studenterna i övrigt har. När kommunerna nu försöker öka studentbostadsbyggandet är detta en fråga som de bör uppmärksamma i särskilt stor utsträckning.
Fru talman! Jag ska börja med att svara Sten Lundström. Det finns faktiskt inget kategoribyggande i dag när en av fyra fem studenter har tillgång till studentlägenhet. Jag kan också hålla med om att tillgängligheten för elever med handikapp verkligen ska vara så nära hundra procent som möjligt. Men jag var med vid ett tillfälle då ett bibliotek skulle byggas om. Frågan gällde om alla skulle ha tillgång till det innersta rummet, för då kunde inte biblioteket byggas om över huvud taget. Vi måste ändå resonera så att det är bättre att studenterna, om de har ett handikapp, kan studera, bo nära högskolan och givetvis så långt det någonsin är möjligt ha fullständig tillgänglighet. Framförhållningen är väl inte så stor, nej. Det är ju inte rimligt att fem studenter ska behöva bo i en etta eller att studenter ska behöva bo i en husvagn. Ansvaret vilar givetvis, Lars-Erik Lövdén, på såväl stat som kommun. Det är ju staten som formulerar reglerna, och byggreglerna kan förenklas vad gäller standard. Det är staten som fördelar högskoleplatser. Det finns idéer som studentorganisationer och ungdomsråd tillför. Man kan alltså titta på sitt bostadsbestånd i den kommun där man har studentboende. I visa fall är det bättre att använda servicehus byggda för äldre till studentbostäder och att bygga nya bostäder med bättre hygienutrymmen till de äldre. Det finns personalbostäder som kan användas som ungdomsboende. I Vi kan peka på Uppsalahem, som har studentlägenheter i ett f.d. kontorshus. Vi har Framtidsloftet i Årsta i södra Stockholm. Det är ett självbyggeri där ungdomar är med och bygger sina egna lägenheter. Det finns också hyresrabatter som ges till ungdomar på flera håll. I Kristianstads kommun har det kommunala bostadsföretaget sedan flera år tillbaka vigt vissa lägenheter för ungdomar. I Helsingborgs och Malmö kommuner får avgångsklasser i gymnasieskolan utbildning i bostadsfrågor. Vi kristdemokrater tittar också på möjligheten till bosparande. Det vill vi starkt framföra som något positivt. Sedan till det här med bostadsgaranti. Det är bara fem kommuner som har infört bostadsgaranti för studenter. Det är Örebro, Sundsvall, Eskilstuna, Västerås och Karlstad. Om Lars-Erik Lövdén kunde framhålla dessa kommuner som goda exempel så skulle det sprida sig i landet. Bostadssituationen kan då bli en parameter för tilldelning av nya högskoleplatser. Vi tycker fortfarande att vi ska ge stimulansbidrag för byggande av studentbostäder. Det här tillfälliga investeringsbidraget varade under för kort tid. Det skulle ju t.o.m. dras in mitt under byggnadstiden, den 12 oktober 1998. Om man inte hade anmält till länsstyrelsen då skulle man inte få del av bidraget. Då blev det en storm från många kommuner ute i landet och från många byggherrar som hade planerat och som plötsligt stod där och inte skulle få del av bidraget. Det vore bra om Lars-Erik Lövdén konstruerade ett bättre bidrag. Det tycker också studentkårerna. De säger att det är mycket olyckligt att inte riksdagen ännu inte lyckats konstruera ett praktiskt och attraktivt bidragssystem som stimulerar ett ökat byggande av studentbostäder. Vi vill att vi ska ta 40 000 kr per lägenhet. De 25 000 är för lite. Jag tycker att statsrådet nu bör reformera byggnormerna, se över bidragsnormerna, öka flexibiliteten och satsa på Lövdénmobilen. Jag kommer att upprepa detta, för man kan akut sätta upp mobila lägenheter, och man kan flytta lägenheter.
Fru talman! Lars-Erik Lövdén pratar om långsiktig planering. Det är jätteviktigt. Många gånger har det ju varit så att kommunerna inte har hunnit med i sin planering och i utvecklingen. För att det ska kunna komma till stånd, för att man ska hinna bygga bostäder med den utvecklingstakt och den utbildningstakt som vi har, krävs det just den planeringen från främst regeringens sida i dag. Lars-Erik Lövdén tog också upp frågan om att se över de regler som gäller för byggandet av studentbostäder. Det tycker jag är jättebra. Det har Centerpartiet föreslagit ett antal år i riksdagen för att underlätta och göra det bättre. Studenterna är inte längre en heterogen grupp som behöver ha det exakt likadant. De är en flexibel grupp som har olika behov som man bör se över. På många ställen har det varit så att projekteringen präglats av föreställningen om just den här homogena gruppen. Vi har också sett att det har blivit ganska stora kostnader i byggandet - rumsstorleken har ökat och standarden har blivit ganska god - i stället för att man sett till vad studenterna vill ha. De vill ha en bra bostad där de kan arbeta och bo och som är billig och enkel för studenterna. Centerpartisten Rigmor Ahlstedt i bostadsutskottet har i veckan, eller om det var förra veckan, begärt en hearing om studentbostäder. Jag hoppas att Lars Erik Lövdén också tycker att det kan vara intressant att fortsätta diskutera. Sedan vill jag avslutningsvis än en gång ta upp frågan om ett samtal där regeringen bjuder in berörda kommuner, högskolor och studentkårer. Det skulle gälla överläggningar om studentbostäder i framtiden. Tycker Lars-Erik Lövdén att det är ett bra förslag? Kommer han i sådana fall att lägga fram det?
Fru talman! Jag tycker inte att vi har fått något riktigt svar från statsrådet Lövdén på om han kan tänka sig att staten bidrar med olika riktade investerings och räntebidrag. Det gäller alltså bidragsregler för studentbostadssituationen. I Norge har vi t.ex. en helt annan situation. Där har man verkligen tagit det här med studentbostadssituationen på allvar. Det gäller även Danmark. I Norge står t.ex. staten för 60 % av den totala produktionskostnaden inklusive inventarier osv. Det skulle vara intressant att veta om man kan titta över gränsen. Sedan har jag en annan fråga. En modell som fungerar väl i de anglosaxiska länderna är ju campusmodellen, där skola och bostad är integrerade. Det är bra om du får en studieplats i t.ex. Stockholm. Du kanske kommer utifrån landet. Du är ganska ung och känner dig orolig för det här med hur du ska bo. Du kan inte flytta runt till kompisar, för det har du kanske inga i Stockholm. Då vet du på ett campus att där har du bostadssituationen löst. Det ger en trygghet för alla dem som faktiskt vill studera, och som har ett intresse av att studera i Stockholm på de utbildningar som finns här. Lövdén tänka sig att satsa mer på campuslösningar än tidigare?
Fru talman! Min oro lugnades lite i och med Lars Erik Lövdéns svar omkring rätten till tillgänglighet överallt. Samtidigt blir jag orolig igen när jag hör från framför allt mina meddebattörer att det handlar om att försämra regelverket och ändra byggreglerna. Det brukar nästan konsekvent leda till att det första man skär bort är rätten till tillgänglighet. Jag tror inte att mina meddebattörer på allvar menar att vi ska ha speciella lägenheter som är tillgängliga för funktionshindrade och att dessa inte kommer att ha rätten att vistas i resten av beståndet. Det är alltså ett boende för funktionshindrade som gör att de utestängs från det övriga studiesociala livet. Jag måste fråga en sak. Jag vet inte om jag får göra det i en sådan här debatt, fru talman, men jag har nu två gånger hört Ulla-Britt Hagström nämna de 20 miljoner som kd har avsatt i budgeten för investeringar. Om jag har förstått det hela rätt är det alltså 40 000 kr per lägenhet som skulle kunna användas. Det innebär att kd mäktar med ett investeringsbidrag till sammanlagt 500 lägenheter. Vi har samma statsfinansiella utrymme, och vi borde kanske fundera på om det verkligen handlar om det är 500 lägenheter som vi ska subventionera byggandet av när behovet framöver är mycket större än så med tanke på de Det är alldeles riktigt att utskottet har tagit initiativ till att bjuda in studentkårer, byggare och andra. Jag hoppas naturligtvis att man även från vår "nästanbostadsminister" är intresserad av att delta på den hearingen för att se vad man kan komma fram till.
Fru talman! Flera har efterlyst en ökad dialog med kommunerna. Jag tycker att det är bra. Jag understryker det. I mina kontakter med kommunerna tar jag upp den här problematiken. Jag reser ganska mycket i landet och resonerar med kommuner om olika frågor. Det här är en fråga som jag tar upp i diskussion och dialog med de kommuner som har bekymmer på studentbostadssidan. Det uppdrag som vi gav Ulf Adelsohn är också ett uttryck för det. Hans uppdrag är ju att föra en diskussion med kommunerna i Stockholmsområdet om vad vi kan göra för att kraftigt öka tillgängligheten till studentbostäder och förbättra den studentsociala situationen i Stockholmsområdet. Han har en del idéer, också en del väldigt okonventionella idéer. Men det är möjligt att man ska tillgripa det. Så till campusfrågan. Ja, det finns ju ett projekt i Stockholmsområdet som knyter an till campusmodellen och det är utbyggnaden av IT-teknikcentrum i Kistaområdet. Där finns det också planer på ett ganska kraftigt studentbostadsbyggande. Det tycker jag är intressant och spännande. Det är väl ett uttryck för att det börjar hända saker. Det börjar röra sig lite grann bland kommunerna i Stockholmsområdet också när det gäller tänkandet kring studentbostadsfrågan. Jag är inte för dagen beredd att föreslå något investeringsbidrag. Och det är mycket riktigt som Sten Lundström säger, att 20 miljoner kronor bara är en droppe i havet. Om det är 40 000 kr per lägenhet så ger det 500 lägenheter, och det är inget som medverkar till att lösa problemet. Det handlar i stället om att kommunerna mycket aktivare måste ta denna problematik på allvar. Om man vill ha en utökning av antalet studieplatser, vilket de flesta kommuner som har högskolor vill, måste man också inse att det för med sig studentsociala åtaganden. Det handlar inte bara om studentbostadsfrågan utan det är även andra studentsociala åtaganden som behövs för att studenterna ska kunna ha bra förutsättningar att klara sina studier. Beträffande frågan om regelverket kring studentbostäderna vill jag säga att eftersom både Sveriges förenade studentkårer och Ulf Adelsohn i sin rapport har tagit upp den problematiken vill jag analysera den närmare för att se om det finns några hinder. Om vi är för byråkratiska, om vi är för omständliga, och om vi har ett för snävt regelverk så att vi inte får fram lite okonventionella lösningar på studentbostadssidan, då tycker jag att vi ska undanröja dessa hinder.

Fru talman! Jag ska börja med att vända mig till Sten Lundström. I dag finns det 300 lägenheter för studenter med handikapp. En tredjedel finns i Ronneby. Det finns inga i Stockholm - ingen tillgänglighet. 1 300 studenter som har handikapp går på högskola eller universitet. Menar Sten Lundström att om vi har okonventionella regler för en grupp att vi ändå ska stanna upp här så att vi inte kan göra något mer, eller menar Sten Lundström att vi ska försöka åstadkomma en tillgänglighet så att dessa studenter i den miljön kan umgås med andra på ett bra sätt? Jag tycker att det är något för den bostadssociala beredningen att tänka på, och det kan den få skynda på. Sedan undrar jag, Lars-Erik Lövdén: Vilka kontakter har statsrådet haft med Kommunförbundet och med utbildningsministern för att få en samsyn i detta sammanhang? Sedan fick jag en fråga som handlade om att det skulle bli 500 lägenheter. Ja visst, men regeringen har faktiskt också 20 miljoner kronor i år, och därför blir det 1 000 lägenheter. Då tycker jag att det är en fin gest om regeringen avsätter 20 miljoner kronor och om Kristdemokraterna avsätter 20 miljoner kronor - många bäckar små. Det blir en fin gest att börja med. Vi kan tillsammans gå ut med samma budskap, och sedan kanske vi kan späda på det. Studenter vill väldigt mycket. De vill studera intensivt, de vill ha en lugn, tyst och skyddad miljö när de studerar, och sedan vill de kunna roa sig, osv. De vill alltså ha okonventionella lösningar. Jag ska inte upprepa den mobila lösningen, eftersom det kan bli tjatigt. Men det är faktiskt ett sätt som jag kan rekommendera Lars-Erik Lövdén att tänka på. Friggeboden fick ett ganska snabbt genomslag. Kanske Lövdénmobilen också skulle få det.
Fru talman! Än en gång handlar det ju om att de kommuner som vill ha högskoleplatser måste inse att de måste ta ett ansvar även för studentsociala frågor, inklusive boendet. Detta bör kunna komma till stånd utan att vi nu går in med ytterligare investeringsbidrag. Jag har ju sett exempel i landet på att man faktiskt kan bygga studentbostäder till ganska överkomliga kostnader om man anstränger sig lite grann, om man försöker hitta lösningar som är produktionssnåla, om jag uttrycker det så. Vi ska naturligtvis fortsätta diskussionerna och överläggningarna med de berörda kommunerna. Och ett av de initiativ som vi har tagit är just Ulf Adelsohns uppdrag att samla kommunerna i Stockholmsregionen till ökade insatser för studentbostadsfrågans lösning. Det arbetet ser jag fram emot med stor tillförsikt.

Fru talman! Lars Tobisson har frågat när regeringen avser att sälja aktierna i det av staten ägda kommersiella fastighetsbolaget Vasakronan AB. Han anser bl.a. att det vore bra för företaget som därmed skulle få möjlighet att delta i den omstrukturering av fastighetsmarknaden som förestår. I sin bakgrundsbeskrivning, som i huvudsak är en kort redogörelse för bolagets utveckling till dags datum, efterlyser Lars Tobisson även skälet till att Vasakronan köpt S Vasakronan är i dag ett av Sveriges största fastighetsbolag med en unikt väl sammansatt fastighetsportfölj på den svenska marknaden för kontorsoch affärslokaler. Bolagets uppgift är att på lång sikt uppnå högsta möjliga totalavkastning och värdetillväxt på det egna kapitalet, vilket förklarar Vasakronans förvärv av S-E-Bankens fastighetsbestånd. Vasakronan har i hög grad varit delaktig i strukturaffärer på den svenska fastighetsmarknaden och har i dagsläget en sådan god ekonomisk ställning att bolaget även i framtiden kan delta i nya affärer. En privatisering med det motivet är därför inte nödvändig. En betydande del av den statliga förmögenheten består av aktier i olika företag. Vid regeringens förvaltning av aktieinnehaven är det överordnade kravet att som ägare agera aktivt och ansvarsfullt framför kravet att sälja aktierna så fort som möjligt.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det har dröjt. Interpellationen väcktes första gången den 3 mars. Fastän svar ska lämnas inom 14 dagar ville Erik Åsbrink vänta till den 13 april kl. 14. Några timmar dessförinnan avgick han, och interpellationen föll - tyvärr, eftersom Åsbrink som f.d. chef för Vasakronan kanske skulle ha haft en del intressant att säga om det företag som han förberett för privatisering. Interpellationen väcktes genast på nytt, men den nye finansministern Ringholm fann ingen tid för svar under våren. Ytterligare ett försök gjordes vid riksdagsstarten i höst, och i dag, den 4 november, blir det alltså både besked och debatt. Efter att ha väntat i åtta månader måste jag konstatera att det inte blev mycket till svar. Någon privatisering av Vasakronan är inte aktuell, heter det. Därmed kvarstår oklarheten om valet mellan statligt företagande å ena sidan och privatisering å andra sidan hos regeringen i allmänhet och hos finansministern i synnerhet. Länge har regeringen avvisat moderata krav på en plan för en avveckling av statlig ägande i företag. I förra årets budgetproposition förutsågs i intäkter av privatisering endast 15 miljarder kronor i år och 9 miljarder kronor nästa år. Utan närmare förklaring höjde Bosse Ringholm beloppen i vårpropositionen till 45 miljarder kronor vartdera året. I årets budgetproposition redovisas däremot bara en knapp miljard för 1999 men hela 110 miljarder kronor år 2000. Kan det bland dessa 110 miljarder kronor dölja sig en försäljningslikvid för Vasakronan? Kan den privatisering som inte är aktuell i dag bli aktuell då? Det är inte så egendomligt att Vasakronans ledning önskar få till stånd en försäljning och en börsnotering av företagets aktier. Om finansministerns svar, att detta inte behövs för framtida strukturaffärer, är allvarligt menat, vittnar det om stor okunnighet. Självklart ger det större handlingsfrihet om man kan betala förvärv med egna aktier. Men principiellt gäller frågan om staten ska driva ett stort fastighetsbolag på den svenska marknaden för kontors och affärslokaler. Som SSU-ordförande på 60-talet talade sig Bosse Ringholm varm för en socialisering av bankerna. Bara för några månader sedan förklarade han att han inte ångrade sina gamla uttalanden. Alldeles nyligen fick vi klart för oss att Bosse Ringholm innerst inne vill behålla ett statligt ägande i Merita Nordbanken. Är det något slags ersättning för en socialisering av bankerna att staten tagit över S-E-Bankens hela bestånd av rörelsefastigheter? Det rör sig om 44 enheter till ett pris av drygt 4,2 miljarder kronor. Detta kapital har Wallenbergssfären kunnat frigöra för satsningar på områden som framstår som mer strategiska än tegelhögar. Kan finansministern förklara varför staten väljer att satsa resurser på att äga det nät av bank och kontorslokaler som utnyttjas av vad som brukar kallas Wallenbergs husbank? Bosse Ringholm hävdar att Vasakronans fastighetsportfölj är unikt väl sammansatt. Vad är kriterierna för det? Kanske bör staten enligt Ringholms mening äga fler, eller varför inte samtliga, banklokaler i landet. Om nu staten är så framgångsrik som ägare, varför då inte satsa på att socialisera hela fastighetsmarknaden? Nej, staten bör inte äga kommersiella företag eftersom den, med en liknelse från fotbollsplanen som Bosse Ringholm borde förstå, då uppträder som både spelare och domare. Statliga företag som konkurrerar på den öppna marknaden bör därför enligt min mening i princip fortast möjligt privatiseras. Delar finansministern den uppfattningen eller ser han tvärtom en fördel i den sammanblandning av rollerna som det innebär att staten uppträder som ägare på fastighetsmarknaden? Var drar han i så fall gränsen för statens ägande?
Fru talman! Får jag först rätta Lars Tobisson när det gäller interpellationen och bakgrunden. När jag kom in som finansminister och sedermera fick den här interpellationen av Lars Tobisson försökte jag hitta en tid som skulle passa både mig och Lars Tobisson. På de av mig föreslagna tiderna för besvarande av interpellationen kunde inte Lars Tobisson. Jag har förståelse om Lars Tobisson inte kunde ta sig tid att delta i diskussionen i våras men det var faktiskt ett ömsesidigt ansvar som vi båda hade att hitta en tid. Vi lyckades dock inte med det uppdraget. Nu står vi här och kan föra ett samtal om det ämne som Lars Tobisson har tagit upp. Jag utgår från att Lars Tobisson inte på något vis - vilket han heller inte gav uttryck för - är förvånad över det svar som han har fått. Det var naturligtvis det svar som han hade förväntat sig. Lars Tobisson är mycket väl medveten om regeringens uppfattning när det gäller de statliga bolagen. Han är också mycket väl medveten om den kommersiella grund som Vasakronan vilar på och om att Vasakronan är ett utomordentligt väl skött företag som haft betydande framgångar under senare tid och som har en mycket solid ekonomisk grund. Jag tror att Lars Tobisson också är mycket väl medveten om att det förvärv av fastigheter från olika håll som Vasakronan har gjort under senare tid är ett uttryck för att Vasakronan lyckats mycket väl och haft framgångar i sitt arbete och därmed kunnat bidra till en utveckling och strukturering av fastighetsmarknaden, bl.a. i Stockholmsområdet. Vasakronan har ju verksamhet också på många andra håll i landet men har klokt nog koncentrerat sitt fastighetsägande till ett antal orter i landet och har på så vis kunnat maximera sina ekonomiska insatser och sitt ekonomiska resultat. De följdfrågor som Lars Tobisson ställer när han inte får det svar som han helst skulle vilja ha - nämligen ett jakande svar på detta med privatisering av Vasakronan - är det inte särskilt stor poäng att ta upp till diskussion eftersom Lars Tobisson och jag i grunden har olika uppfattning om hur statliga bolag ska skötas. Jag förespråkar en linje som jag tycker är viktig: att statliga företag ska drivas från kommersiella utgångspunkter och att de ska ges chansen att vara effektiva och framgångsrika. Vasakronan är ett mycket gott mått på det och en god representant för den typen av tänkande. Den typ av frågor som Lars Tobisson tar upp är egentligen ägarfrågor, inte frågor som bolaget självt i första hand hanterar. Om det handlar om en annan ägarstruktur är det naturligtvis ägaren, staten, som i första hand ska hantera det. Jag har gett ett mycket tydligt och klart svar på den fråga som Lars Tobisson ställt. Jag vet att han inte är nöjd med svarets innehåll men han får nog vara beredd att acceptera att den fråga som han ställt har fått ett mycket tydligt och klart svar.
Fru talman! Finansministerns inledande svar var kort och intetsägande, och inte verkar det bli bättre med debatten. Bosse Ringholm vill inte, trots vad han här säger, klargöra sin och regeringens syn på privatisering av statsägda företag. Han vill inte avslöja sina planer för Vasakronan, som alldeles uppenbart är moget - ja, närmast övermoget - för privatisering. Varifrån kommer de 110 miljarderna nästa år? Om man nu ska privatisera för 110 miljarder, varför platsar då inte Vasakronan i den kretsen? Finansministern har inte velat förklara finessen med att staten avdelar resurser för att avlasta kapitalbindningen med Wallenbergs företag. Förklara varför det är så bra att hjälpa till på det viset! Staten har ju själv en inte oansenlig skuldbörda som det aldrig kan vara fel att reducera om möjlighet ges. En försäljning av Vasakronan över börsen skulle inte bara medverka till ett mer spritt ägande, vilket jag tycker är bra, utan också medge en amortering av statsskulden, med åtföljande minskad räntebelastning på statsbudgeten, något som finansministrar brukar gilla. Av Vasakronans nyligen publicerade delårsrapport efter tredje kvartalet framgår att det stora köpet av företagsparken Infra City nu har förts i hamn. Det är det fastighetskomplex som ligger utefter motorvägen mellan Stockholm och Arlanda och som anlades av den sedermera kullbytterade fastighetskungen Lars Gullstedt. Utöver kontor och butiker finns där Scandic Crown Hotel med 20 våningars glasfasad. Varför ägnar staten stora resurser åt en sådan satsning i stället för att syssla med eftersatta angelägenheter som ingen annan kan sköta lika bra eller bättre? Det kan finnas skäl att skilja hotelldriften från själva ägandet av den fastighet där hotell bedrivs men det finns specialföretag för ägare av hotellfastigheter som Pandox och Capona. Kan Bosse Ringholm ange ett enda gott skäl till att staten behöver ge sig in i en sådan verksamhet? Kan finansministern över huvud taget uppbåda något vettigt skäl till att Vasakronan, som uttryckligen har i uppgift att syssla med kommersiella fastigheter, ska ägas av staten? Mångfald på marknaden kan inte åberopas. Snarare kan det hävdas att det stora antalet fastighetsbolag behöver omstruktureras i större enheter. Att tjäna pengar och höja företagets värde duger heller inte som motivering. Med en sådan målsättning går det inte att sätta någon gräns för statligt företagsägande över huvud taget, annat än den begränsning som ligger i att statligt företagande erfarenhetsmässigt visat sig föga framgångsrikt, milt uttryckt. Att företagsledningen har högtflygande planer för Vasakronan är alldeles uppenbart. I den verksamhetsberättelse som lämnades till bolagsstämman i våras skriver verkställande direktören i sin kommentar: "Vasakronan kommer att utveckla och investera i verksamheten för att nå visionen att bli Sveriges ledande fastighetsföretag som investeringsobjekt, hyresvärd och arbetsgivare." Vad innebär visionen att bli "Sveriges ledande fastighetsföretag som investeringsobjekt"? Vem ska investera? Är det Bosse Ringholm som ska pumpa in ytterligare miljarder av skattebetalarnas pengar för att satsa på fler fastighetsaffärer? Eller föresvävar det vd:n att hans företag ska introduceras på börsen så att han kan använda den som finansieringskälla för fortsatta förvärv? Hur ska regeringen egentligen ha det med det statliga företagsägandet? Är det ideologin eller är det effektivitet och lika konkurrensvillkor på marknaden som gäller?
Fru talman! En sak är säker och det är att Lars Tobisson från mycket ideologiska - ja, inte bara det utan också snarast dogmatiska - utgångspunkter anser att all form av statlig företagsamhet, all form av statlig affärsverksamhet, är av ondo. Om man inte accepterar någon form av statligt ägande kan man naturligtvis ställa alla omöjliga och möjliga följdfrågor. Jag förstår, Lars Tobisson, att det oerhört mycket smärtar dig som moderat och med den utgångspunkt som du har att Vasakronan är ett framgångsrikt statligt fastighetsbolag, att det smärtar dig oerhört mycket att Vasakronan t.o.m. är så framgångsrikt att man kan bidra just till en bra omstrukturering av fastighetsmarknaden och kan förstärka sitt kapital och sin värdetillväxt. Det bidrar naturligtvis till att också skattebetalarna får del av denna värde och kapitaltillväxt. Det är naturligtvis utomordentligt väl för skattebetalarna att se att staten har företag av samma typ som Vasakronan som är så framgångsrika. Jag förstår att det inte kan lämna någon ro i ett moderat hjärta som till varje pris avskyr statlig företagsamhet att man har ett så duktigt och framgångsrikt företag som Jag är dock lite beklämd över att Lars Tobisson inte kunde kosta på sig lite generositet. Även om man, liksom Lars Tobisson, inte gillar statliga företag kan man väl ändå konstatera - Lars Tobisson kan läsa om det i den verksamhetsberättelse som han citerar ur - att förra året var ett mycket framgångsrikt år för Vasakronan, och den framgången fortsätter. Regeringens uttalade mening vad gäller de statliga bolagen som har redovisats år efter år - senast i publikationen Statliga företag som har redovisats för riksdagen - är att vi ser att det för olika statliga företag finns skäl att ha en verksamhet och för Vasakronan utifrån ett kommersiellt perspektiv naturligtvis att arbeta på fastighetsmarknaden. Lars Tobisson är mycket väl medveten om att det stora statliga fastighetsbeståndet, som delades upp för ett antal år sedan på olika enheter och där Vasakronan fick hand om den kommersiella delen, har alltsedan denna uppdelning gjordes skötts med en stor framgång. Vi skulle kunna få i varje fall ett litet erkännande även av dem som inte gillar statliga företag för den framgångsrika verksamhet som Vasakronan står för.
Fru talman! Jag konstaterar att finansministern fortfarande inte ger några skäl till att man behåller Vasakronan i statligt ägo. Han säger att han klart uttalat några motiv, men det finns inga sådana. Vad vi i själva verket får prov på är hur "korstrycket" mellan socialistisk ideologi och marknadens verklighet verkar. Följden blir brist på handlingskraft och vacklande mellan de alternativ det innebär att satsa stenhårt på statligt ägande och bygga ut det därför att det är så bra och framgångsrikt och att konstatera att man inte ska ha den här sammanblandningen av roller utan nöjer sig med att vara domare och inte spelare på samma gång. Jag har inte bestridit att Vasakronan varit framgångsrikt. Jag tar åt mig lite grann av detta som en ära. Jag var den som motionsvägen tog upp förslaget att vi skulle göra den här förändringen av gamla Byggnadsstyrelsen och få fram denna utveckling. Jag var med om att tillsätta Bosse Ringholms företrädare som finansminister som chef för företaget. Han gjorde ett bra jobb för att lägga grunden. Varför ska inte finansministern medverka till att den framgångsrika företagsledning som nu sitter får chansen att fortsatt bli framgångsrik? Att man har haft resurser för nya köp har berott på att man sålt ändamålsfastigheter och avvecklat på mindre orter. Men man kan inte klara kapitalförsörjningen i framtiden utan tillgång till riskkapitalmarknaden, om inte finansministern väljer att satsa ytterligare medel på den här typen av verksamhet, som jag menar är främmande för staten. Staten har så väldigt mycket annat som den är bättre på att sköta och där resurser saknas. Finansministern har inte gett mig något gott skäl till att man inte vill använda försäljning av Vasakronan för att nedbringa statsskulden och minska räntekostnaderna, något som finansministern borde eftersträva. Jag vågar uttala att trots den inställning som finansministern intar här kommer en försäljning av Vasakronan att ske inom kort.
Fru talman! Lars Tobisson pendlar mellan att å ena stunden ställa ett krav på att sälja ut Vasakronan till privata aktörer och att andra stunden fråga mig om man inte ska bygga ut den statliga företagsverksamheten ännu mera. Jag får inte riktigt det att gå ihop. Men jag noterar med tillfredsställelse till sist att Lars Tobisson tycker att det är bra att Vasakronan är framgångsrikt, han ger Vasakronan det erkännandet. Det tyckte jag trots allt var ett litet steg framåt i vårt lilla samtal.